Herr talman! Kalle Larsson har frågat mig om jag är beredd att ompröva pensionssystemet. Vi har ett väl fungerande pensionssystem som är finansiellt stabilt och som till skillnad mot ATP-systemet kan hantera såväl kända som okända framtida påfrestningar. Vi är stolta över att ha ett pensionssystem som är inte bara finansiellt stabilt utan också politiskt stabilt. Det har vi genom pensionsöverenskommelsen där de fyra regeringspartierna och Socialdemokraterna gemensamt tagit ansvar för ett långsiktigt hållbart pensionssystem. Ett pensionssystems förmåga att betala ut pension styrs alltid av vad vi producerar i samhället, det vill säga hur ekonomin går. Därför är det konstruerat så att när det går bra för Sverige stiger pensionerna och när det går dåligt begränsas eller minskas uppräkningen. Underskott hanteras direkt för att förhindra att en pensionsskuld vältras över på framtida generationer. Det är att ta ansvar i dag och att ta ansvar för att våra barn också har ett fungerande pensionssystem. Kalle Larsson vill ha tillbaka ATP-systemet. Det tror jag inte att våra barn skulle vara lika glada för. Den finansiella krisen gjorde 2008 till ett exceptionellt dåligt år, och AP-fonderna tappade nästan 200 miljarder kronor i värde. Detta tillsammans med negativ inflation och kraftigt minskad tillväxt ledde till underskott i pensionssystemet, och balanseringen tillämpas därför för första gången i år, 2010. Allianspartierna och Socialdemokraterna ansåg att det var orimligt att ett börsfall för ett enskilt år skulle få en så stor påverkan på pensionerna och tog därför initiativ till en förändring av balanstalsberäkningen. De nya reglerna syftar till ett mer utjämnat förlopp där effekten av detta enskilda år sprids över tre år. Men detta ändrar inte på något vis pensionssystemets grundläggande konstruktion eller dess finansiella stabilitet. Finns det ett underskott ska det hanteras. Det som nu hänt visar, tvärtemot vad Kalle Larsson antyder, att pensionssystemet håller både finansiellt och politiskt - trots påfrestningen från den kraftigaste internationella ekonomiska krisen sedan 1930-talet. Pensionsgruppens uppgift utifrån pensionsöverenskommelsen är att vårda systemet, och det innebär att anpassa det efter förändringar som sker i omvärlden. Den genomförda ändringen har inte gjort att systemet fungerar annorlunda, utan det är endast en justering för att få en rimligare utveckling av pensionerna. Kalle Larssons påståenden är därför felaktiga. Det är också intressant att Kalle Larsson ifrågasätter ett pensionssystem som är både politiskt och finansiellt stabilt. Själva förordar Vänsterpartiet ju en återgång till ATP-systemet. Hur hållbart var det? Jag vill avsluta med att ge Kalle Larsson ett tydligt svar. Nej, alliansregeringen kommer inte att bryta den pensionsöverenskommelse vi har med Socialdemokraterna.

Herr talman! Jag ber också att få tacka Kalle Larsson för interpellationen. Det är ofta man skulle vilja ställa oppositionen till svars för olika förslag. Det är tyvärr inte möjligt att interpellera Kalle Larsson, men när han nu själv har framställt en interpellation är det ju möjligt att avkräva svar på vad han och Vänsterpartiet egentligen vill i de här frågorna. Jag träffar många pensionärer som oroas av det budskap som Vänsterpartiet framför. När de lyssnar på Kalle Larsson och Vänsterpartiet är det många som hör att Vänstern vill riva upp pensionssystemet. Vänstern vill tillbaka till det gamla ATP-systemet. Även om Kalle Larsson talar om att man vill reformera pensionssystemet har Vänsterpartiet inget eget alternativ. Om man har det får man gärna presentera det. Vad är det man vill göra, och hur ska man finansiera det hela? Om man bara kritiserar dagens pensionssystem och säger att man vill riva upp det är ju alternativen att antingen gå tillbaka till det gamla eller ingenting alls. Nu tror jag förstås inte att Kalle Larsson menar att man inte ska ha något pensionssystem över huvud taget. Då är det väl snarast tillbaka till det gamla ATP-systemet man vill, så länge man inte presenterar något eget alternativ. Att vi ska tillbaka till det gamla ATP-systemet är en märklig inställning. Vi reformerade ju det systemet för att vi ville bort från en ordning där dagens pensioner skulle komma att betalas av framtida generationer. Man skickade en allt större räkning till barn och barnbarn för de pensioner som betalades ut. Jag undrar om det är dit som Vänsterpartiet vill komma. Kan vi få ett besked om vad Vänsterpartiet egentligen tycker att man ska göra med pensionssystemet och hur det ska finansieras? Det vore väldigt klargörande om man faktiskt presenterade ett sådant förslag. I övrigt visar Kalle Larssons interpellation tydligt på den stora splittringen inom oppositionen när det kommer till pensionsfrågan. Vänsterpartiet vill riva upp pensionssystemet, Socialdemokraterna tar ansvar och värnar om det nya pensionssystemet, och Miljöpartiet vet vi inte riktigt var vi har någonstans. Frågan är nu - och här kanske Kalle Larsson kan ge ett svar: Kommer Vänsterpartiet att sätta sig i en regering om man inte river upp dagens pensionssystem? Hur definitivt är Vänsterpartiets krav på Socialdemokraterna om att riva upp dagens pensionssystem? Kommer man att driva det så hårt att man vägrar sitta i en regering och stödja en regering som inte river upp dagens pensionssystem? Det vore intressant att få svar på detta. Skulle Kalle Larsson säga att man inte tänker driva denna fråga så hårt skulle det kanske lugna en eller annan pensionär som i dag är väldigt oroad över Vänsterpartiets budskap. I övrigt är det ganska intressant att studera Vänsterpartiets budskap om pensionerna, där man vill skicka räkningen för dagens pensioner till framtida generationer. Det visar tydligt den råa egoismens ansikte.

Herr talman! Jag vill göra några klarlägganden. Vänstern var med i början av diskussionerna om pensionsöverenskommelsen. Kalle Larsson kan tala med sin partikollega Ulla Hoffman, som valde att lämna överläggningarna. Därför avsade ni er också alla möjligheter att påverka. Det är det ena klarläggandet. Det andra klarläggandet är att det i dag fortsatt står på er hemsida att ni vill ha ett reformerat ATP-system. Därför kommer också ATP-systemet in i diskussionen. Det är lätt att konstatera att det skulle ha varit kolossalt förödande om vi hade haft detta ATP-system kvar. Kalle Larsson måste ändå medge att när ni skriver som ni gör på er hemsida måste vi se på hur ATP-systemet fungerade - vilket det inte gjorde. Det fanns en tillväxt under 1950 och 1960-talen, men sedan räckte pengarna inte till. Sedan fick vi låna av barn och barnbarn. Jag måste utgå från att det är det Kalle Larsson vill göra. Vi har i dag ett sunt pensionssystem där det kommer in lika mycket pengar som betalas ut. Ger vi ut mer pengar måste vi låna av barn och barnbarn. Det skulle vara helt förödande. Jag skulle inte kunna se mina barn och barnbarn i ögonen och säga att jag har levat över tillgångarna och att de ska vara med och betala det. Kalle Larsson har valt att titta på hur pensionerna ser ut 2011 och 2010, då det blir en sänkning på grund av tillväxten i landet varit låg och på grund av att den finansiella krisen slår hårt. Titta i stället på hur det var när tillväxten var hög! Titta på 2009! Jag har siffror på både tilläggspensionerna och garantipensionerna. Det handlar om en tillväxt på ungefär 4 1⁄2 procent för både garantipensionärer och inkomstpensionärer. När Sverige går bra, när vi har intäkter, när folk är i jobb och betalar skatter får vi en ökad tillväxt i landet. Då får också pensionärerna det bättre. Ökningen var 4,4 procent för en garantipensionär under förra året och 4,5 procent året dessförinnan. Åren dessförinnan rörde det sig om mellan 1,7 och 2,8 procent i tillväxt. För 2008 gick AP-fonderna back med 200 miljarder kronor. Det gjorde de därför att vi hade en finanskris. För att nu inte pensionärerna ska drabbas så hårt gör vi en balansering. Vi är överens med Socialdemokraterna om det. Det är märkligt att inte ni är överens i er allians. Ni tänker gå till val på att ni vill reformera pensionssystemet och göra det annorlunda, men Socialdemokraterna säger gång på gång: Nej, vi vill inte ha med Vänsterpartiet. Socialdemokraterna vill fortsätta med de borgerliga i den överenskommelse vi har, för det är ett långsiktigt, stabilt och tryggt pensionssystem. Vänsterpartiet vill man inte ha med. Det skulle vara förödande för alla pensionärer i landet om ni i er allians, som ni nu vill vinna valet med, skulle väcka den här frågan, för ni är inte överens. Vad som är viktigt är inte bara pensionsöverenskommelsen. Det handlar om tillväxten i landet. Det handlar om inflationen. Det handlar om alla de saker som pensionärerna är beroende av för att få en god pension. Vi såg att det förra året blev 4,5 procent i tillväxt för landets pensionärer tack vare att tillväxten i landet var så god. Det är därför den här regeringen driver sin arbetslinje och sin sysselsättningspolitik för att hålla landet i gång. Det kommer att ge resultat framöver också i form av höjda pensioner. Men ATP-systemet höll på att haverera, och jag blir mörkrädd när ni bara tar ordet ATP-pensioner i er mun.

Herr talman! Ja, det var lite vaga besked från Kalle Larsson om hur hårt Vänsterpartiet tänker driva frågan om att riva upp pensionssystemet i en eventuell kommande regeringsförhandling. Det som Kalle Larsson inte svarar på är: Vad vill Vänsterpartiet ha i stället? Man säger att man ska ompröva pensionssystemet och att man ska ha ett reformerat ATP-system. Man ifrågasätter saker och ting och vill ta bort intjänandereglerna, så att det inte spelar någon roll vad man har för inkomst när det gäller vad man ska få i pension. Man vill ta bort den balansering i pensionssystemet som förhindrar att vi skickar räkningen för dagens pensioner till kommande generationer. Men Kalle Larsson säger inte vad man vill ha i stället. Vill man höja skatterna i dag, eller vill man skicka räkningen till kommande generationer? Det får vi inget svar på. Det är det jag menar med det som jag sade avslutningsvis i mitt tidigare inlägg. Kalle Larsson ger den råa egoismen ett ansikte. Man står nämligen här och ifrågasätter dagens ansvarsfulla pensionssystem på ett sådant sätt att alla ska tro att det med Vänsterpartiets politik skulle blir högre pensioner i dag, och ingen skulle behöva betala det. När Kalle Larsson får människor att tro detta skickar han egentligen räkningen i smyg till barn och barnbarn till dagens pensionärer. Jag säger inte att Kalle Larsson är egoistisk på ett sådant sätt att Kalle Larsson är pensionsfärdig i dag, för det tror jag inte. Kalle har nog många år framför sig inom politiken. Men han är egoistisk såtillvida att han vill vinna politisk makt i dag genom att låta framtida generationer betala för de löften han utfärdar, uttalat eller underförstått. Berätta nu vad Vänsterpartiet vill!

Herr talman! Vänsterpartiet vill chockhöja de statliga inkomstskatterna och vill anställa, tror jag, flera hundratusen personer i den skattefinansierade offentliga sektorn. Det skulle även innebära chockhöjda kommunal och landstingsskatter för vanliga människor i vanliga inkomstlägen. Vänsterpartiet vill väl att alla statliga bolag ska behållas och att man gärna ska satsa pengar i nya verksamheter av olika slag, i bilfabriker och annat. Samtidigt ska statens kostnader för sjuk och arbetsmarknadsförsäkringarna höjas kraftigt och pensionerna höjas, alldeles oavsett hur djupgående internationella kriser slår. Verkligheten ska inte beaktas. Det är uppenbart. Det är uppenbart att Vänsterpartiets samlade förslag skulle undergräva den svenska ekonomins utveckling och tillväxt och därmed även pensionernas utveckling. Det skulle ge sämre pensioner. Det svenska pensionssystemet är stabilt och fungerar väl och ses internationellt som föredömligt. Studiebesöken avlöser varandra i Sverige. Det är en styrka för Sverige och för både löntagare och pensionärer att vi har en bred pensionsöverenskommelse som fungerar. Det är också bra för Sverige att Vänsterpartiet med sin statssocialistiska populism inte är i regeringsställning. Men det är självklart djupt oroande att ett vänstersocialistiskt parti går till val på att ingå i en regering med två andra partier och med sådana här förslag i bagaget. Det är sådana förslag som vi här diskuterar och som jag har exemplifierat. Detta oroar mig, och detta borde oroa även landets pensionärer.

Herr talman! Under hela sitt yrkesverksamma liv betalar man till sin pension. Arbetet ligger till grund för pensionen i det nya pensionssystemet. Vänsterpartiet vill riva upp detta pensionssystem eller reformera ett ATP-system, som man skriver på sin hemsida i dag. Det är dåligt. Vänsterpartiet vill också göra det mindre lönsamt att arbeta genom att chockhöja skatterna för vanliga löntagare - en sköterska har i dag minst tusen kronor mer i månaden. Det är inte heller bra. Men kombinationen av en jobbfientlig politik och att man upphäver pensionsöverenskommelsen är förödande. Den är förödande för kommande pensionärer och för dagens pensionärer. Ni vill höja skatterna med 50 miljarder kronor redan nästa år. De som vi egentligen gärna vill tala om och dem som vi värnar i första hand är pensionärer med bara garantipension. De har de lägsta pensionerna. Det är de som har det mest knapert. Det är många gånger kvinnor. Det är kvinnor som är äldre, i 80-årsåldern. De har nu fått en skattesänkning på 2 500 kronor per år. Alliansregeringen har sänkt skatten både en och två gånger och kommer att göra det tydligt även i vårpropositionen. Det handlar om över 10 miljarder kronor. Det är sänkt skatt som kommer pensionärerna till del och i första hand dem som har de allra lägsta pensionerna. Vänsterpartiet har aldrig någonsin gått till val på att sänka skatten, inte ens för de pensionärer som har de absolut lägsta inkomsterna. Med tillväxt, låg inflation och skattesänkningar handlar det för en garantipensionär om över 8 000 kronor mer per år under åren 2006-2010. De siffrorna var man inte i närheten av under den tid som Kalle Larsson och Vänsterpartiet stödde en socialdemokratisk regering. Pensionerna utvecklas betydande. Det tänker alliansregeringen fortsätta med. Vi tänker se till att inflationen hålls i balans och att tillväxten i landet ökar så att vi kan fortsätta att sänka skatten för landets pensionärer. Om man drastiskt höjer skatten för dem som arbetar så att det inte blir lönsamt att arbeta, så att vi inte får i gång tillväxten, så att inte arbetslinjen i det här landet fungerar får inte landets pensionärer någon mer pension. Då kommer vi heller inte att få in skatteintäkter till välfärden till sådana andra delar som pensionärerna är intresserade av. Det handlar om äldreomsorg, bra skolor till barnen, bra dagis till barnbarnen, hemtjänst och mycket annat. Arbete, inkomster och skatter är viktigt. Man kommer att chockhöja skatterna, lägga locket på och se till att folk inte har några ekonomiska incitament att arbeta. Det blir effekten av Vänstern i en eventuell ny regering. Det kommer pensionärerna att få ta del av och uppleva mycket drastiskt.

Herr talman! Svaret på båda Kalle Larssons frågor är nej. Kalle Larsson säger att jag pratar om något helt annat. Nej, det gör jag inte. För tillväxt i landet har betydelse. Skatter har betydelse för pensionärerna. Jag tror att vi skulle kunna vara överens om att det handlar om hur mycket pengar en pensionär har i plånboken. Då handlar det om att vi och den här regeringen vill ge pensionärerna mer pengar i plånboken. Därför har vi sänkt skatten. Jag kunde visa i kronor räknat att för en pensionär med garantipension handlar det om 2 500 kronor mer om året tack vare alliansregeringens sänkta skatt för pensionärerna. Vi kommer att gå vidare med detta. Vi kommer att sänka skatten för pensionärer med över 10 miljarder kronor den här mandatperioden. Det ger mer pengar i plånboken. Jag trodde i min enfald att det var det Kalle Larsson ville, ge pensionärer mer pengar i plånboken. Därför gör vi detta och sänker skatten. Därför är det viktigt att hålla fast vid arbetslinjen. Därför är det viktigt att hålla fast vid att vi har en inflation som ligger på rätt nivå. Därför är det viktigt att se till att vi har ekonomiska incitament så att folk arbetar. Det handlar om att få möjligheterna att fortsätta att sänka skatten för landets pensionärer så de får mer pengar i plånboken. Vi har ett bra samarbete i pensionsgruppen med Socialdemokraterna. Kalle Larsson kanske tycker det är tråkigt, men jag måste säga att vi har det. Vi ser allihop att vi har ett stort ansvar att förvalta och vårda ett pensionssystem. Det kommer vi att fortsätta att göra. Därför måste vi se till att arbeta vidare med de delar som den gamla pensionsgruppen också har bett oss se över i takt med att omvärlden förändras. Det handlar om att se till att det fortfarande är stabilt, tryggt och i politisk enighet mellan de fyra partierna i alliansregeringen och med Socialdemokraterna. Kalle Larsson står här och talar om att han kommer att kräva saker. Gör det i så fall av Socialdemokraterna! Men jag tror och hoppas att hans röst inte kommer att vara värd något i det sammanhanget.